Om vi tar upp den reservation som handlar om samhällstjänst först, kan man notera att i propositionen skriver justitieministern att: ”det är uppenbart att samhällstjänst har vissa förtjänster”. Så nämner han de fördelar som ligger i fördjupad kontakt med andra människor utanför lagöverträdarens tidigare umgängskrets, och han är positiv till ”reparativa och pedagogiska inslag”.

Men fortsättningen av läsningen gör oss bara besvikna. Justitieministern ägnar sig, liksom frivårdskommitténs majoritet, mycket mer åt att se till ett antal möjliga nackdelar med samhällstjänst. Och det är alldeles riktigt — man skall aldrig stifta lagar utan att noga ha undersökt både fördelar och nackdelar, men det behöver i och för sig inte medföra att man skall vara så uppgiven vid varje tillfälle att man inte vågar pröva några förändringar. Och uppgivenhet tycker jag att kommitténs förslag eller rättare sagt ”ickeförslag” i fråga om samhällstjänsten andas. Och dess värre har regeringen och utskottsmajoriteten nu också drabbats av denna uppgivenhet. Samtidigt är det naturligtvis för oss som inte är så uppgivna intressant att notera att justitieministern inte vill ”slutligt avskriva frågan”. Det verkar, herr talman, som om han, för att använda ett i den här kammaren inte helt obekant uttryck, som då gällde mycket allvarligare saker, ”vill dra den i långbänk”. Vi för vår del menar också att det inte finns skäl att avskriva frågan, men det finns skäl att ta ett positivt beslut och införa samhällstjänst. Samhällstjänst innebär en skyldighet för den dömde att under fritiden utföra ett oavlönat men meningsfullt och samhällsnyttigt arbete. Påföljden finns, som Björn Körlof redan har nämnt, i ett stort antal länder där erfarenheterna är goda. I praktiskt taget varje annat land i Västeuropa pågår eller planeras olika verksamheter av samhällstjänst utom just i Sverige. Men det rör sig här också. Nu har nämligen kriminalvårdsstyrelsen, som ändå borde anses ha den största sakkunskapen på området och som tidigare varit mycket kritisk till samhällstjänst, ändrat sig och uttalat sig för en försöksverksamhet. Och det är faktiskt inte mer än det vi begär i folkpartimotionen och i reservationen. Men inte ens det kan socialdemokraterna gå med på. De vill inte inse det pedagogiska och allmänpreventiva värde som ligger i att en dömd får bära följderna av vad han gjort. Vi tror att det, inte minst för unga lagöverträdare, vore mycket värdefullt att få dem att tänka efter, att inse vad de har gjort och att få sona brottet och göra det i en miljö som inte är farlig. Det är sådana fördelar som ligger i samhällstjänsten. Herr talman! Vi vet att det i 90 96 av alla våldsbrottsfall har en av de inblandade — den dömde eller våldsoffret — varit alkoholpåverkad. Om vi inte hade ett så utbrett alkoholmissbruk skulle vi alltså kunna minska våldsbrottsligheten betydligt. Vi vet också att en förfärande stor del av egendomsbrotten begås därför att narkotikamissbrukare behöver pengar till knark. Det är helt enkelt så att en stor del av vad vi här i kammaren brukar kalla för vardagsbrotten begås av människor som är missbrukare av alkohol eller narkotika. Därför är det i och för sig bra att regeringen och utskottsmajoriteten nu äntligen vill ändra i brottsbalken, så att det blir möjligt att använda s.k. kontraktsvård som en ny variant av kriminalvård i frihet och som ett alternativ till fängelse. Men vår huvudinvändning mot propositionen och mot majoriteten i utskottet beror på att vi menar att kontraktsvård, om den skall vara verkningsfull, måste förenas med ett villkorligt fängelsestraff på det sätt som frivårdskommittén föreslagit. Kommittén menade att man i stället för fängelse skulle använda kontraktsvård för missbrukare av alkohol och narkotika, sådana som måste ha vård för att bli av med missbruket och som åtminstone är villiga att gå igenom vård enligt en särskild plan och som dessutom är lämpliga för det. Det finns ju, som vi alla vet, ett antal kriminella som om och om igen återfaller i brott därför att de är missbrukare. Om de kunde bli fria från missbruket skulle åtskilliga av dem också säkerligen avhålla sig från brottslig verksamhet i fortsättningen. Men det som regeringen och majoriteten i utskottet förordar är ju i stället ett system med kontraktsvård som innebär en utvidgning av skyddstillsynen. Och det räcker inte. Om man, som vi vill, kopplade kontraktsvården till ett villkorligt fängelsestraff är det helt klart att vården är ett förtroende som visas den dömde. Om han missbrukar förtroendet, förvandlas vården till ett ovillkorligt fängelsestraff. Herr talman! Det sätter en effektiv press på en missbrukare — han vet exakt vad han riskerar om han bryter kontraktet. Därmed finns det större möjligheter att han faktiskt vill fortsätta att genomgå vården. Det skulle, tycker vi, ha en allmänpreventiv effekt. Till sist, herr talman: Reservation 3 är egentligen en följdreservation till reservation 2.

Herr talman! Under en följd av år har vi från centerpartiet krävt förnyelse av det svenska kriminalpolitiska påföljdssystemet. Vi har framför allt velat införa två nya påföljder. Det har gällt dels kontraktsvård, dels samhällstjänst. Hela tiden har riksdagens majoritet avvisat dessa krav med hänvisning till pågående utredningsoch beredningsarbete. När vi så äntligen fick en proposition i frågan under våren, var det naturligtvis med stor förväntan som vi mottog den. Tyvärr blev vi väldigt besvikna när vi började studera vad propositionen verkligen innehöll. Jag vill beteckna det nu föreliggande förslaget som en halvmesyr. Jag saknar de radikala grepp som behövs för att skapa ett effektivare och mer flexibelt påföljdssystem. När det gäller införandet av kontraktsvård är tanken att den som begår ett brott som har sin grund i missbruk bör vårdas för detta missbruk. Det är ett sätt att ge denna person en möjlighet att komma tillbaka till ett fungerande samhällsliv utan kriminalitet. Centerpartiet har föreslagit att påföljdssystemet skall reformeras så, att domstolarna kan döma lagöverträdare till en påföljd som inrymmer stora behandlingsoch vårdinsatser. Enligt vår mening finns möjlighet att med beaktande av såväl allmänpreventiva som individualpreventiva överväganden reformera påföljdssystemet i den riktningen. Frivårdskommittén som har haft i uppdrag att utreda frågan har föreslagit att villkorligt fängelse i kombination med kontraktsvård skall vara ett påföljdsalternativ i de fall den tilltalade har särskilda vårdoch behandlingsbehov, grundade på missbruk. Kommittén föreslog att vårdkontraktet skall vara bindande för den som är åtalad. I de fall kontraktet bryts skall det villkorliga fängelsestraffet i princip avtjänas i sin helhet. Regeringen och riksdagsmajoriteten har dock inte följt kommitténs förslag utan föreslår att påföljden skyddstillsyn skall kunna kombineras med föreskrifter om kontraktsvård. Enligt vår mening innebär den nu föreslagna konstruktionen att de allmänpreventiva kraven inte tillgodoses i tillräcklig omfattning. Därutöver uppfyller förslaget inte heller de krav på enkelhet och förutsebarhet som lagstiftningen rimligen bör uppfylla. Från centerpartiets sida anser vi att den konstruktion som frivårdskommittén på sin tid föreslog är klart mycket bättre än de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Vi yrkar därför i en reservation på att riksdagen skall avslå propositionen i denna del och begära att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag, som innebär att kontraktsvård införs i kombination med påföljden villkorligt fängelse. I frivårdskommittén utreddes också möjligheterna att införa samhällstjänst som en självständig påföljd. Majoriteten i frivårdskommittén ställde sig dock inte bakom ett sådant förslag. Däremot fanns en minoritet bestående av representanter för centerpartiet och folkpartiet som i en reservation menade att det fanns all anledning att starta en försöksverksamhet med samhällstjänst som självständig påföljd i Sverige. Samhällstjänst är en del av påföljdssystemet i många västeuropeiska länder. Internationella erfarenheter visar också att samhällstjänst kan vara en värdefull del i de rättsvårdande myndigheternas arbete för att återanpassa lagöverträdare. Centerpartiet anser att många skäl talar för att nu införa påföljden samhällstjänst på försök i Sverige. Det finns ingen anledning att vänta längre för att avvakta flera internationella erfarenheter. De internationella erfarenheterna av samhällstjänst är nu så väl dokumenterade att de kan ligga till grund för en sådan reform. Stödet för att införa samhällstjänst växer hela tiden. Från början var det endast centerpartiet och folkpartiet som i frivårdskommittén reserverade sig till förmån för samhällstjänst, men efter hand har också moderata samlings partiet anslutit sig. Dessutom har, som tidigare nämnts, kriminalvårdsstyrelsen ändrat uppfattning och är numera positiv till en försöksverksamhet med samhällstjänst i Sverige. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna ännu inte har insett fördelarna med samhällstjänsten. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 2 och 3.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 32 behandlas två ändringar i brottsbalken som föreslås i regeringens proposition 106 om kontraktsvård m.m. Dessutom tar vi upp några motioner, bl.a. om fritidsfängelse. Jag vill börja med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan. Den ena reformen som tas upp gäller kontraktsvård. I själva grundfrågan, beträffande möjligheten för domstolar att döma till vård och behandling, är vi tämligen ense. Det är formerna för verksamheten som vi har olika uppfattningar om. Vi vet att en stor del av brottsligheten har direkt anknytning till missbruk. Brott sker för att finansiera drogmissbruk, och brott begås under inflytande av droger. Mönstret går inte att bryta så länge missbrukssituationen består. De konventionella straffen leder i många fall inte till någon varaktig förbättring. Det är i det sammanhanget som förslaget om kontraktsvård skall sättas in, som ytterligare ett instrument för en effektiv kriminalvård. Det kan bli en verksam form av straff för dem som vill få hjälp och stöd för att bryta både missbruket och den brottsliga verksamheten. Utskottsmajoriteten är i allt väsentligt ense med regeringen om utformningen av förslaget. På ett par punkter föreslår vi dock förändringar. Den ena förändringen gäller ikraftträdandet. Vi anser att det behövs en längre förberedelseperiod än den som regeringen föreslår, och vi föreslår därför att reformen träder i kraft först den 1 januari 1988. Den andra fråga där vi vill göra förändringar gäller de tillfällen då ett ingånget kontrakt bryts av den dömde. Vi anser liksom regeringen att den som är ansvarig för vården skall åläggas att underrätta såväl skyddskonsulenten som åklagaren om den dömde åsidosätter sin del av kontraktet. Men vi vill dessutom ge åklagaren skyldighet att samråda med skyddskonsulent eller övervakningsnämnd, innan han eller hon fattar beslut om och för talan om undanröjande av skyddstillsynen och aktualiserar frågan om att byta påföljd. I övrigt ställer utskottet upp på vad som föreslås i propositionen. Detta innebär att kontraktsvård blir en ny form av kriminalvård, som skall kunna användas som alternativ till fängelse och ådömas som en kvalificerad form av föreskrift vid skyddstillsyn. Om domstolen vid sin behandling tar hänsyn till den planerade vården och därför utdömer skyddstillsyn i stället för fängelse, skall man i domen ange hur långt fängelsestraffet skulle ha blivit om det i stället hade valts som påföljd. Det är bra att göra så av två skäl. Den dömde känner då till det latenta straffhotet, och det kan också tjäna som ledning för domstolen om frågan om att byta påföljd skulle komma upp. Det har också diskuterats att i stället för denna form införa en ny påföljd, villkorligt fängelse, för den typ av ärenden som vi nu diskuterar. Utskottet delar regeringens uppfattning på den här punkten. Att tillföra ytterligare en frivårdsform utan att göra några förändringar beträffande dem som redan finns skulle kunna leda till att frivårdssystemet blir svårhanterligt. Vi pekar också i utskottsbetänkandet på att risken ökar för en ojämn och varierande praxis. Vi tycker inte heller att denna trots allt ganska begränsade reform motiverar ett så stort ingripande i påföljdssystemet som införade av villkorligt fängelse skulle innebära. Reformen i dess viktiga delar kan ju genomföras inom ramen för det system som vi har. Om några större förändringar skall göras bör de göras i ett sammanhang, när fängelsestraffkommitténs förslag behandlas. Nämnas kan att kommitténs föreliggande förslag om generella bestämmelser för straffmätning knappast låter sig förena med förslaget om villkorligt fängelse. Vi har uppfattningen att en domstol skall kunna räkna av tid som har verkställts i form av behandling, om det blir anledning att pröva frågan om att byta påföljd — på den punkten är vi inte ense i utskottet. Som vi ser det kan detta dock inte ske med någon automatik, utan prövning måste ske från fall till fall av domstolen. Vi har inte heller funnit skäl att göra någon sådan begränsning till fängelse i högst ett år för att kontraktsvård skall kunna utdömas som de borgerliga utskottsledamöterna gör i sin reservation. Självfallet måste frågor om allmänprevention och medborgarnas intresse av skydd vägas in vid domstolens behandling. Men det är domstolen och inte riksdagen som skall göra en sådan bedömning. Vi anser att domstolarna är väl skickade att klara detta. Utskottsmajoriteten understryker mycket kraftigt i sin skrivning att en förutsättning för att kontraktsvården skall kunna bli ett verksamt vapen i kampen mot brottslighet och drogmissbruk är att det finns tillgång till vårdplatser. Reformen riskerar att halta om möjligheterna till vård skiftar kraftigt över landet eller i tiden. Reformen är också beroende av att olika huvudmän och andra agerande samverkar för att finna de lämpligaste metoderna för stöd och behandling av missbrukare. Vi har uttalat i betänkandet att vi utgår från att frågorna om dimensionering och samarbete blir föremål för överväganden mellan stat och kommuner och landsting. Det är nämligen i den praktiska, vardagliga verksamheten som det avgörs om reformen skall få avsedd effekt. Med vad jag nu har sagt yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3. I propositionen och betänkandet föreslås också att domstolarna skall kunna ålägga en dömd skyldighet att vara med och ställa till rätta och avhjälpa skador för vilka han eller hon har dömts. Framför allt för många unga lagöverträdare tror vi att en sådan möjlighet har betydelse. Det gäller att göra sambandet mellan brottet och påföljden så tydligt som möjligt. Att man får ställa till rätta det man har förstört upplevs av de flesta som ett ganska rimligt krav från samhällets sida. Har jag slagit sönder, skall jag vara med och laga, och har jag klottrat, skall jag vara med och tvätta rent. Liksom regeringen anser vi att den här föreskriften kommer att få sin huvudsakliga användning vid brott mot offentliga institutioner o. d. Det är när fönstren i skolan har slagits sönder, när gatlyktorna har kraschats eller när bussen eller tåget har dekorerats med sprayfärg som det blir mest aktuellt att använda föreskriften. Det utesluter dock inte att den används också i andra fall, där målsäganden är en privatperson eller ett privatföretag. Vi vill emellertid betona att det i samtliga fall måste ske med målsägandens medgivande. I de fall målsäganden inte önskar en sådan lösning kommer föreskriften självfallet inte att bli aktuell. I den borgerliga reservationen vill man gå längre, och man tar upp frågan om samhällstjänst som en självständig påföljd. Jag vill i likhet med vad justitieministern skriver i propositionen säga att den frågan inte är avskriven med det beslut som fattas nu. Jag anser dock att ett ställningstagande bör göras först när vi har haft möjligheter att ta del av utvärderingen av den försöksverksamhet som pågår i Norge och Danmark. Det finns dock skäl att påpeka att ett system med samhällstjänst är långt ifrån invändningsfritt. Många uppfattar det som stötande att använda arbete som en form av straff. Arbete är ju för de flesta något positivt, något eftersträvansvärt, och många har svårt att se arbetet som ett straff om detta inte skulle vara kopplat till just det brott som är begånget. Därför yrkar jag avslag också på reservation 1. I betänkandet behandlas även några motioner med anknytning till andra frågor. En handlar om kostnadsfördelningen mellan kommunerna vid § 34-placeringar. Utskottet konstaterar att staten betalar kostnaderna under den tid en person är placerad för vård och behandling inom kriminalvårdens ram. Om behandlingen fortsätter efter den tid som domen omfattar kan kostnadsfördelningen inte regleras i kriminalvårdslagen utan genom socialtjänstlagen. Utskottet har därför inte velat vidta någon åtgärd i den frågan. I ett par motioner behandlas frågan om fritidsfängelse. Inte heller här vill vi gå motionärerna till mötes. Motiven är både av praktisk-ekonomisk natur och av mer idémässiga. När förslaget remissbehandlades framkom en tämligen enig opinion mot förslaget. Fritidsfängelse skulle leda till ett dåligt utnyttjande av fängelsernas kapacitet, och även för relativt korta fängelsestraff skulle platserna där tas i anspråk under långa perioder. Man kan inte heller bortse från de risker för sociala orättvisor som kan uppstå mellan dömda. Frigångsinstitutet, som ju i viss mån liknar förslaget om fritidsfängelse, har visat att sådana risker finns: att dömda med ordnade sociala och ekonomiska förhållanden behandlas på ett sätt och andra på ett annat, sämre, sätt. När det gäller frigångsinstitutet har lagen därför försetts med kompletterande föreskrifter för att undvika sådana konsekvenser. Ett beslut om fritidsfängelse skulle öka riskerna för olika behandling igen, och det finns inte motiv för att införa något sådant.

Herr talman! Av Eva Johanssons anförande framgick att också socialdemokraterna och regeringen har förstått att det, om kontraktsvården inte fungerar, måste finnas en möjlighet att gå tillbaka och döma ut ett ovillkorligt fängelsestraff. Men det har man omgärdat med en ganska kraftfull byråkrati eller i vart fall ett byråkratiskt förfaringssätt. Man skall samråda med åklagare. Man skall gå tillbaka till domstolen, som skall undanröja skyddstillsynsdomen med den särskilda föreskriften och återigen döma ut en ny påföljd, dvs. döma till fängelse. Detta måste för dem som kan komma att Prot. 1986/87:130 beröras av det framstå som ett ganska egendomligt förfaringssätt. Jag vill fråga Eva Johansson om hon ändå inte tycker, mot bakgrund av den debatt som vi nu har fört här, att det ur förutsebarhetssynpunkt och ur — för att använda ett uttryck som ofta används i debatten — pedagogisk synpunkt är lämpligare att domstolen i bakgrunden först dömer ut ett villkorligt fängelsestraff i förhållande till brottets svårighetsgrad och sedan därtill kopplar frågan om kontraktsvård? Det dömde skulle därigenom få fullständigt klart för sig dels hur hans eller hennes brott är bedömt ur allmänpreventiv synpunkt, dels vilken risk han eller hon löper om man inte kan sköta kontraktet. Jag tycker att socialdemokratin här krånglat till förfaringssättet, och jag hoppas verkligen att ni efter ganska kort tid skall kunna komma närmare det borgerliga synsättet. Eva Johansson anförde också att det med oppositionens förslag, dvs. vårt förslag, finns risk för ojämn och varierande praxis. Jag är snarare rädd för att det socialdemokratiska förslaget kommer att leda till ojämn och varierande praxis över landet, i vart fall inledningsvis innan man har fått starka indikationer på hur man skall bete sig. Problemet med att räkna av tid för vård blir på motsvarande sätt enligt regeringens förslag mycket komplicerat. Eva Johansson säger att man skall behandla detta individuellt i domstolen, men det kommer ju i så fall ytterligare att leda till risk för ojämn och varierande praxis och dålig förutsebarhet för dem som kan komma att dömas till denna påföljd. När det gäller samhällstjänsten och frågan om att ställa till rätta det man har förstört nämnde Eva Johansson t.ex. krossade glasrutor, klotter på tåg och annat sådant. Skälet till att vi arbetar mera för samhällstjänst är att vi tror att det är ganska sällsynt att unga människor kan hjälpa till med att byta ut en förstörd glasruta på en skola eller ett varuhus eller med att ta bort klotter på tåg, som fordrar ganska mycket av kemikalier och säkert måste övervakas av arbetarskydd m.m. Med vårt förslag till samhällstjänst finns möjligheter till ett mycket mer varierat arbete.
Herr talman! Jag nämnde förut att jag tycker att regeringspartiet har en uppgiven inställning när det gäller samhällstjänsten. Efter att ha hört vad Eva Johansson sade måste jag säga att den där uppgivenheten uppenbarligen finns också i fråga om kontraktsvården. Jag hörde att hon sade att det här var en mycket begränsad reform. Från folkpartiets sida har vi faktiskt arbetat länge för kontraktsvård, och vi ställer ganska stora förhoppningar på att den skall hjälpa missbrukare. Det vill inte jag kalla för en begränsad reform. Jag reagerade precis som Björn Körlof: Varför skulle det bli en ojämnare och mer varierande praxis om man använde vår modell än om man använde er modell? Det där är bara ett påstående som är utkastat. Sådana påståenden tycker jag man skall bevisa. Sedan tycker vi faktiskt, att har någon begått ett brott som förtjänar fängelse i mer än ett år, då är det, som Eva Johansson vet, inte fråga om småsaker. Då måste man ha det gängse straffet. Det är därför vi inte vill låta någon förvandla två års fängelse till kontraktsvård. Eva Johansson är ju litet tveksam inför samhällstjänsten och vill inte säga att detta är botten av allting, om jag har förstått det hela rätt, men kan heller inte gå med på det. Jag undrar: Om ni nu märker att det går mycket bra i Danmark, såsom Eva Johansson säger, vad skall ni då göra åt argumentet att arbete är någonting enbart positivt? Hur försvarar ni det i så fall? Jag har ett försvar, men jag skulle vara intresserad av att få höra om det är samma försvar som Eva Johansson har.

Herr talman! Eva Johansson har nu redovisat varför man inte vill kombinera kontraktsvård med den nya påföljden villkorligt fängelsestraff, som vi har föreslagit, men jag tycker att hennes motivering i det här fallet var synnerligen svag. Jag tycker det finns framför allt två tungt vägande skäl till att kombinationen kontraktsvård och villkorligt fängelse bör finnas. För det första tror jag det är nyttigt att det finns en viss press på den missbrukare som genomgår vårdprogrammet. Vi vet att det är kämpigt och besvärligt och att det är lätt att ge upp när man jobbar med att bli fri från sitt missbruk. Ett latent hot om ett fängelsestraff tror jag kan medverka till att en sådan kontraktsvård fullföljs. För det andra är det av allmänpreventiva skäl viktigt, om kontraktsvården i någon större utsträckning skall kunna ersätta fängelsestraff, att det utdöms ett tidsbestämt fängelsestraff som står i relation till det brott som har begåtts men att verkställigheten av detta straff kan villkoras bort om man undertecknar ett vårdkontrakt. Nu säger Eva Johansson att i de fall där brottet skulle föranleda ett fängelsestraff skall domstolen ange hur långt detta i så fall skulle ha blivit. Nog måste det väl då vara bättre att få det system där detta fängelsestraff direkt utdöms och sedan villkoras bort? Annars skall det ju till ett nytt rättegångsförfarande. Man får börja om från början igen, vilket betyder en ganska lång tidsutdräkt — det diskuterade vi i det förra ärendet — , en ökad byråkrati och ökade samhällskostnader. Jag tycker alltså det finns många skäl som talar mot det systemet. När det gäller samhällstjänsten är det i och för sig glädjande att Eva Johansson säger att denna inte är avskriven. Det är trots allt ett halvt steg på rätt väg, men det hade ju varit bättre att ta ett fullt steg i stället och genomföra den. Utskottsmajoriteten vill avvakta och ta del av utvärderingen av det internationella arbetet, men vi reservanter menar att det redan finns många erfarenheter att ta till vara. Vi vet att expertorganet på området, kriminalvårdsstyrelsen, noga följer utvecklingen i bl.a. de nordiska grannländerna, och de är alltså positiva. Jag vill fråga: Litar inte Eva Johansson på att kriminalvårdsstyrelsen har kompetens att bedöma detta? Vad är det som skiljer Danmark och Norge från Sverige, eftersom det går bra i dessa länder medan mani Sverige inte ens kan tänka sig att starta en försöksverksamhet?
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att det är litet konstigt att både Björn Körlof och Karin Ahrland är så tvärsäkra när de talar Prot. 1986/87:130 om hur ett system som vi ännu inte har fattat beslut om kommer att fungera. Björn Körlof säger att vi kommer att få leva med ett påföljdssystem som inte kommer att fungera. Hur vet Björn Körlof det? Varken Björn Körlof eller jag har sett detta system i funktion. Jag tror att det kommer att fungera, med den utformning som det nu kommer att få. Lika tvärsäkert vet Björn Körlof att systemet med samhällstjänst skulle vara i stort det enda som hjälper mot unga brottslingar. Nu när vi socialdemokrater inte vill införa det beskriver han oss som reformfientliga. Hur vet Björn Körlof att det är det enda saliggörande? Man kan inte veta det så tvärsäkert innan systemet har införts, och det är därför som jag vill resonera om dessa frågor. Om en utvärdering från Danmark, Karin Ahrland, skulle visa att systemet har fungerat bra där får vi väl se vad det är som har fungerat bra, under vilka betingelser och i vad mån de liknar betingelserna här i Sverige, och sedan kan vi ta ställning från våra utgångspunkter. Mina invändningar, som gäller att det är tvivelaktigt om man kan se arbetet som ett straff, kvarstår naturligtvis i ett sådant läge, men jag är beredd att diskutera när fakta ligger på bordet. Karin Ahrland säger också att om kontraktsvård skall vara verkningsfull måste den utdömas i kombination med villkorligt fängelse. Jag tror inte det. Jag tror att det är just möjligheten till vård och behandling för den enskilde som är det som kommer att avgöra om reformen blir verkningsfull eller inte — kanske i mycket högre grad än formerna för hur vården utdöms. Björn Körlof ifrågasatte att yngre människor kan vara med och ställa till rätta sådant som de har klottrat ner eller förstört på annat sätt. Jo, det går mycket bra. Jag kommer själv från en kommun där vi sedan något år tillbaka har provat detta system, frivilligt mellan kommunen och ungdomar. Det som ungdomarna själva säger är det bästa med detta är just är att det anknyter direkt till den brottsliga verksamheten.
Herr talman! Jag skall börja med att återknyta till vårt tidigare replikskifte. Eva Johansson sade att socialdemokratin hade ideologiska svårigheter i fråga om samhällstjänst, därför att man inte ville göra arbetet till något straff. Enligt kriminalvårdslagstiftningen innebär faktiskt även fängelsestraff arbetsplikt, så där är arbetet inlagt i den frihetsberövande påföljden. I praktiken är samhällstjänst enligt vår modell, även om den inte innebär fängelse, en typ av frihetsberövande, dvs. individen kan inte använda sin tid som han eller hon vill. I detta är då inlagt ett arbete, som om det går — jag har ingenting emot det — har anknytning till den gärning eller det brott som vederbörande har begått. Jag har inte sagt att alla former av tillrättaläggande av det som ungdomar har skadat eller förstört är omöjliga att genomföra. Men man bör ändå vara medveten om att det krävs både utbildning och viss personal för att klara stora glasrutor. Kemikalier i industriarbete och vid rengöring kräver också både utbildning och erfarenhet. Men jag utesluter inte att det kan finnas former för detta som går att genomföra. Jag är inte helt negativ. Jag sade inte att samhällstjänst var det enda saliggörande, utan jag sade att det var en möjlighet att utöka det batteri av påföljdsformer som vi måste få. För helt klart är, och det tror jag att Eva Johansson håller med om, att nuvarande påföljdssystem för unga lagöverträdare inte visat sig fungera särskilt bra. Vi har inte något annat att komma med än villkorlig dom, överlämnande till samhällstjänst, böter eller fängelse. I praktiken finns det ingenting annat. Och vi har en stegrad ungdomsbrottslighet med fler och fler återfallsförbrytare som även har missbruksproblem. Det är klart att vi måste leta oss fram till andra påföljdsformer och vara villiga att pröva dem för att se om vi kan få bättre resultat. Jag är alltså tveksam till om kontraktsvården kommer att fungera. Rättare sagt är jag ganska övertygad om att den inte kommer att fungera. Det beror naturligtvis på den erfarenhet vi har framför allt av missbrukare av tung narkotika, men även av dem med ett tungt alkoholbruk. Ofta ligger blandmissbruk bakom. Vi kan inte ens klara dem i våra fängelser i dag. De smugglar in knark och fortsätter sitt missbruk. Det gör att jag har den bestämda uppfattningen att om de får vistas ute i frihet, även om de underkastas viss vård, kommer det att vara utomordentligt svårt för dem att avhålla sig från vidare missbruk och vidare brottslighet. Jag vidhåller den uppfattningen, som naturligtvis är en bedömning av den bild som vi har av missbruksproblemet i samhället, att ert system inte kommer att fungera.
Herr talman! Eva Johansson undrar över min tvärsäkerhet. Den kan stundom på grund av min röst framstå som större än den i verkligheten är. Menii en fråga är jag alldeles tvärsäker, Eva Johansson, och det är att varken Eva Johansson, Björn Körlof, Elving Andersson eller någon annan i den här kammaren har den absolut säkra och bestämda lösningen på hur vi skall behandla missbrukare som på grund av sitt missbruk också dras in i brottslighet. Det tror jag att vi är rörande ense om. Sedan är jag faktiskt, om inte tvärsäker, så i varje fall mycket mycket säker på att system som är klara och enkla i allmänhet fungerar bättre och snabbare än system som är krångliga. Enligt min uppfattning är en fängelsedom, som villkoras när man har kontraktsvård, enklare än det system som förordas i propositionen. Björn Körlof och flera debattörer har försökt redogöra för Eva Johansson hur krångligt det blir om missbrukaren bryter kontraktet. Jag skall inte upprepa den saken. Till sist, Eva Johansson, är arbete antingen någonting enbart positivt eller också är det inte det alltid. Det har, såvitt jag kan förstå, inte någonting att göra med ifall samhällstjänsten är lyckosam i Danmark eller inte. Detta är en principfråga. Kan man acceptera oavlönat arbete, som man inte själv har önskat sig men måste ta, som någonting som en domstol skall kunna ådöma i samhällstjänst eller kan man det inte därför att arbete enbart är positivt? Den inställningen måste man göra klar för sig. Det tycker jag att Eva Johansson skall göra innan vi får positiva erfarenheter från Danmark. För om Eva Johansson fortfarande håller på det nuvarande systemet och sedan får veta att man har gjort positiva erfarenheter av samhällstjänst i Danmark får hon det litet bekymmersamt.
Herr talman! I min förra replik ställde jag två konkreta frågor till Eva Johansson som hon inte svarade på. Jag vill bara upprepa dem och hemställa om ett svar. Det handlar alltså om samhällstjänsten och de erfarenheter man kan vinna på det området från bl.a. Danmark och Norge. Kriminalvårdsstyrelsen, som är vårt expertorgan, har följt utvecklingen där och anser att det nu är dags att införa samhällstjänst också i Sverige. Jag frågar om inte socialdemokraterna och Eva Johansson litar på att kriminalvårdsstyrelsen har den kompetens som behövs för att göra en sådan bedömning. Min andra fråga är: Vad är det som skiljer Norge och Danmark från Sverige och som gör att samhällstjänsten fungerar bra där medan vi i Sverige inte ens kan våga oss på en försöksverksamhet? Jag vill gärna ha svar på dessa två frågor.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på Elving Anderssons frågor. Visst litar vi på kriminalvårdsstyrelsen, men vi tycker att det finns anledning att få en rejäl utvärdering av verksamheten i Danmark innan vi bestämmer oss för om vi skall införa samma verksamhet eller någonting liknande i vårt land. Det är en metod som inte är alldeles ovanlig att man försöker ta rätt på vad en reform innebär så långt det är möjligt innan man inför den. Vi vet faktiskt inte vad det är som skiljer oss från Danmark. Vi har många likheter, men vi har också i viktiga avseenden ganska olika inställning i många frågor. Jag tycker att det är viktigt att vi gör klart för oss innan vi inför en verksamhet — som en del i Danmark tycker är bra och andra tycker är mindre bra — på vilka punkter vi skiljer oss åt och på vilka punkter vi kan anta att vi får en liknande utveckling. Karin Ahrland tror att jag skulle få bekymmer om det skulle visa sig att verksamheten med samhällstjänst är bra i Danmark. Jag tror inte att det blir så bekymmersamt. Vad jag då kommer att få är litet mer kunskaper i frågan, och det är sällan bekymmersamt. Det är ofta vi som politiker ställs inför avvägningsfrågor, där vi måste väga positiva och negativa effekter för att få fram vad som överväger och kunna fatta ett beslut. Det är ingenting konstigt med det. Den avvägningen är jag för min del beredd att göra den dag vi har en utvärdering av samhällstjänsten från Danmark, om frågan skulle bli aktuell igen. Jag instämmer i vad Elving Andersson sade, nämligen att det är bra, inte minst för den enskilde, att det finns en press som innebär att det inte är alltför lätt att hoppa av ett vårdoch behandlingsprogram. Men det finns också i det system som regeringen har föreslagit och som utskottsmajoriteten stöder. Det finns ju hela tiden ett latent hot om att få skyddstillsynen utbytt mot ett fängelsestraff. Jag kan inte se annat än att den pressen är lika stor i det förslag som vi har lagt fram som i de borgerliga partiernas reservation.

Herr talman! I regeringens proposition rörande kontraktsvård finns en grundtanke som kan sägas vara human och vars mening är att i vissa fall nå en förbättrad samhällsanpassning genom vård i stället för straffverkställighet. Detta sker inom svåra områden som gäller rehabilitering av brottslingar med allvarliga alkoholeller narkotikaproblem. Det gäller nu att se upp med att kontraktsvården i den form som regeringen vill inte urholkar den generalpreventiva principen vid rattfylleriets bekämpande. Det är en princip som riksdagen många gånger ställt sig bakom och som är ryggraden i den internationellt sett framgångsrika svenska trafiknykterhetslagstiftningen. För alkoholproblematiker har man i propositionen ansett sig kunna frångå normalpåföljden fängelse i tre fall, nämligen då det föreligger klart vårdbehov, då den tilltalade påbörjat försök med rehabiliterande åtgärder och då denna rehabilitering skulle försvåras om den dömde berövades friheten. När det gäller indikationen klart vårdbehov sägs det att det sällan erbjuder några svårigheter när den tilltalade själv förklarar sig villig att genomgå behandling. Till detta fogas dock den märkliga reflexionen att ”redan den omständigheten att en person kunnat framföra motorfordon med den höga alkoholkoncentration som enligt promilleregeln krävs för rattfylleriansvar anses utgöra en mycket stark indikation på allvarliga alkoholproblem”. Tar man propositionen på orden skulle detta väl betyda att praktiskt taget alla rattfyllerifall kunde vara kvalficerade för kontraktsvård, vilket inte kunnat vara meningen. De två andra kriterierna för villkorlig dom enligt HD:s praxis, nämligen att en påbörjad rehabilitering skulle hindras om frivård ej medges, får i riktlinjerna en mer uppmjukad uppläggning. Justitieministern finner att en sådan hypotetisk prövning också i fortsättningen måste göras, men det är här fråga om vanskliga bedömningar som inte pressas alltför hårt. Det är onekligen en viss glidning från HD:s praxis som här redovisas. Justitieministern hyser ej heller någon oro för generalpreventionens undergrävande genom kontraktsvårdens införande vid rattfylleri, utan avger följande lugnande försäkran om reformens verkningar: Även om förslaget kan väntas ”i någon utsträckning” öka utrymmet för att tillämpa kriminalvård i frihet kommer detta dock ”knappast att ge några märkbara spår i statistiken”. Fängelse kommer fortfarande att bli påföljden i det helt övervägande antalet fall. Utskottet delar denna övertygelse. Det är en försäkran som riktas till alla dem som tror på den allmänprevention som ligger i nuvarande trafiknykterhetslagstiftning. Den tolkning av riktlinjerna som presenterats och de ivriga rekommendationerna till domstolar, åklagare och frivårdsorgan ger nog den uppfattningen att det kommer att sätta märkbara spår i statistiken. Jag är dock djupt oroad över denna nya möjlighet till påföljd. Risken är uppenbar. Kontraktsvård kommer att kunna ges till s.k. vanliga rattfyllerister, rattfyllerister utan direkta missbruksproblem men med uppenbar nonchalans i sitt beteende i och med att de kört bil i alkoholpåverkat tillstånd. Fängelsestraff är en tyngre påföljd än ett hastigt påkommet rehabiliteringsprogram, som kan utnyttjas i vissa fall. När det gäller vårdsituationen är det märkligt att man i propositionen endast redovisar förhållanden som var aktuella innan den socialtjänstlag som nu gäller trätt i kraft. Vårdsituationen i dag är en helt annan — det råder mycket allvarlig brist på vårdplatser. Planerar man statliga institutioner för denna vård eller hur har man tänkt sig att den skall ske? Som förhållandena just nu är anser jag och fem medmotionärer från tre partier att det finns starka skäl som talar för att man bör avslå förslaget om införande av kontraktsvård inom rattfylleriområdet. Kontraktsvård i den utformning den nu får för rattfyllerister, utan koppling till villkorligt fängelsestraff, är olycklig. Framtiden får utvisa om vi inte hade rätt. Tyvärr har inte utskottet delat vår uppfattning i det här fallet. Jag har inget eget yrkande, herr talman, men jag avser att följa utvecklingen när det gäller användandet av kontraktsvård för rattfylleriförseelser.

Herr talman! Under decennier har olika justitieministrar, riksdagsledamöter och samhällsdebattörer framhållit att fängelsestraff är nedbrytande och att man genom fängelsestraff ytterst sällan får någon att definitivt bryta med sin brottsliga verksamhet. Antalet återfall visar också att så är fallet. Under lika lång tid har man sökt efter alternativ till fängelsestraff. Utredningar har lagt fram förslag som diskuterats och förkastats. Vi har sett oss om i världen för att utröna vad andra länder kan erbjuda i form av olika alternativ. Dessa lösningar har också förkastats då man menat att de inte passar in i det svenska samhället. Vi är ju så olika alla andra. Det verkar som om vi vore olika så närbelägna länder som Danmark och Norge. Ibland tror jag det finns varken vilja eller förmåga till förnyelse. I dag skulle riksdagen kunna fatta beslut om alternativet samhällstjänst. Vidare skulle vi kunna fatta beslut om enklare form av kontraktsvård än den som nu föreslås. I samband med dom om villkorligt fängelse skulle det ha funnits klara besked: Du döms till si och så långt fängelsestraff. Eftersom du missbrukar får du chansen att slippa sitta i fängelse, under förutsättning att du genomgår behandling för ditt missbruk. Missköter du behandlingen får du ta ditt fängelsestraff. Det vore den klara linjens politik. Nu skall vi i stället besluta om en krånglig form av kontraktsvård, där man inte dömer till fängelse, men väl talar om vad fängelsestraffet hade kunnat bli. Det är en typisk konstruktion av en justitieminister som sannerligen inte kommer att gå till historien för sina insatser inom kriminalpolitiken. Hur annorlunda var det inte när vi hade hans socialdemokratiske företrädare Lennart Geijer som justitieminister! Då togs krafttag för att reformera kriminalpolitiken. Inom parentes måste jag även påpeka att det är beklagligt sällan vi ser detta statsråd när vi debatterar propositioner som han framlägger för riksdagen. Han finns praktiskt taget aldrig i denna kammare. När det gäller samhällstjänst har jag under en rad av år talat för detta alternativ, mest för döva öron. Ändå vet alla att samhällstjänst har mängder med fördelar. Det är humant, det är konstruktivt, det är uppfostrande och det är framför allt billigt — minst tjugo gånger billigare än fängelsestraff. Självfallet är jag medveten om att det också finns vissa nackdelar, men de uppvägs mångfaldigt av fördelarna. Ändå avvisas förslaget som vanligt av socialdemokraterna. Men i dag har det skett en öppning, och man håller en dörr på glänt. Man vet att det har skett och sker en svängning av opinionen. Många som för en del år sedan var negativa har i dag ändrat uppfattning, och snart återstår bara socialdemokraterna. Men jag är medveten om att det kommer en svängning även där. Det är beklagligt att det skall ta så lång tid och att så många människor skall bli än mera brottsliga i våra fängelser.

Herr talman! I november förra året besökte kulturutskottets ledamöter Stockholms slott och några andra slott i grannskapet. Ändamålet med resan var att ge ledamöterna en uppfattning om det underhåll som sker och de krav som kan komma att ställas i en nära framtid. Luftföroreningarna är nu ett allvarligt hot mot dessa slott. Balustraderna kring Stockholms slott har man nödgats stadga för att de inte skall falla ner. Naturstenen angrips hårt av föroreningar, som också tar sig in genom de otäta fönstren och angriper inventarier. Byggnadsställningar kring slottet i Stockholm vittnar i dag om att räddningsarbete pågår. Tillsammans med annan information från skilda delar av landet vet vi att vi står inför mycket stora problem. Om värdet av att skydda dessa byggnader och föremål råder inga delade meningar. Attluftföroreningarna har en starkt negativ betydelse för söndervittring av värdefulla kulturminnen, skulpturer och museiföremål är vetenskapligt fastlagt. Däremot är vi inte så säkra på hur restaureringarna skall gå till. För att återställa skadade föremål saknas ofta också pengar. Trots betydande forskningsinsatser för att belysa dessa frågor finns fortfarande stora kunskapsluckor. Vilken metod som är bäst lämpad att använda för att rädda dekorativa stenpartier i våra kyrkor eller konsthistoriska klenoder som portalskulpturer vet vi inte. Över huvud taget har forskningen på det teknisk-antikvariska området varit eftersatt. Det finns skäl att ägna denna forskning extra uppmärksamhet. Den resursförstärkning för uppbyggnaden av kunskaper om luftföroreningar och försurningens inverkan på kulturminnen och kulturföremål som forskningspropositionen föreslår för de närmaste åren är en mycket god början. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka vikten av tillgång till skickliga yrkesmän med kunskaper om äldre byggnadsteknik och materialteknik. En del av samhällets utbildningspolitik bör vara att svara för att nya generationer finns som är redo att ta över. Vårt samhälle innehåller mycken kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Staten ger stöd genom fördelaktiga tilläggslån för att möjliggöra bevarande och ombyggnad. Behovet av lån överstiger den av bostadsministern föreslagna medelsramen. Det är därför välkommet att riksdagen på moderat initiativ höjde ramen med 10 milj.kr. till 90 miljoner. Herr talman! Jag har berört vård av de kulturminnen vi ser omkring oss i form av byggnader och skulpturer. Men vi har också betydande kulturskatter fördolda i våra marker och i s.k. kulturlager. Förhoppningsvis ligger de där skyddade och i bästa förvar. Om dessa fornlämningar vet vi en hel del, men vi borde veta mer. Det är nämligen viktigt att betydande kunskap inhämtas genom arkeologiska undersökningar i syfte att ge länsstyrelserna säkrare underlag vid bedömning av tillstånd till borttagande av fornlämningar. Informationen om förekomsten av fornlämningar måste med andra ord vara så omfattande som möjligt för att ge kunskap inför planerad markanvändning. Ansvaret för vården av våra fornlämningar ligger hos riksantikvarieämbetet. Möjlighet att utföra detta arbete ges i viss utsträckning genom arbetsmarknadspolitiska insatser. För att fornvårdsarbetet skall kunna utföras i erforderlig omfattning och kunna planeras rationellt är det att föredra att medel överförs från AMS och beredskapsarbeten direkt till ämbetet som ett reguljärt stöd till fornminnesvården. På många orter med äldre stadskärnor finns betydande fornlämningsförekomster. I samband med exploatering vållar undersökningskostnaderna problem. Grundregeln är att det arbetsföretag för vars skull fornlämningen skall tas bort också skall bära kostnaderna för den undersökning som bedöms vara önskvärd. Det är ofrånkomligt att vissa fornlämningar måste tas bort för att ge möjlighet till förändrat utnyttjande av marken. Arkeologiutredningen har funderat på saken och har också lämnat en del förslag till en lösning inom nuvarande regler för att därmed undvika att belasta exploatören med höga kostnader för de arkeologiska undersökningarna. I propositionen föreslås vid byggande att tilläggslån kan erhållas för att finansiera arkeologiska undersökningar. Lånen är dock begränsade till bostadsfastigheter. Vi finner detta vara en begränsning som inte kan godtas. Lånemöjligheter måste gälla oberoende av byggnadens ändamål. I många fall visar det sig att undersökningar av fornlämningar kan bli oförutsett dyra. Riksantikvarieämbetet har i vissa fall möjlighet att fördela kostnaderna mellan staten och företaget. Detta sker av ekonomiska skäl i alltför få fall. Vi föreslår därför att för detta ändamål anslaget under Kulturminnesvård höjs med 3 milj.kr. Det är riksantikvarieämbetet som svarar för de arkeologiska undersökningarna. Vi anser att även andra institutioner med vetenskaplig kompetens både här hemma och i utlandet borde ges möjlighet att inkomma med anbud. Det skulle ge vetenskaplig bredd åt verksamheten, vidga de internationella kontakterna och dessutom kunna tjäna som en värdefull kostnadspress. Vad jag anfört speglar moderata samlingspartiets syn på kulturminnesvården. Det utgör också argument för våra ställningstaganden i reservationerna nr 1 och 3, till vilka jag yrkar bifall. Frågor rörande kulturminnesvården är föremål för en översyn som skall leda fram till en särskild kulturminneslag. Den beräknas att föreläggas riksdagen under kommande riksmöte. Vi får då anledning återkomma till dessa viktiga frågor.

Herr talman! Under de senaste tio åren har stora framsteg gjorts på kulturminnesvårdens område. Det finns i dag en ökad medvetenhet om kulturvärdenas betydelse för en god livsmiljö. Kulturminnesvårdens deltagande i samhällsplaneringen skapar också nya förutsättningar för en bred samverkan kring kulturarvet och dess bevarande. Detta ställer dock nya krav på företrädarna för kulturminnesvården när det gäller kunskapsuppbyggnad, säkerställandeinsatser, vård och information. I budgetpropositionen redovisas pågående arbete med att effektivisera och bredda insatserna inom kulturminnesvården. Detta skall ske i samverkan mellan flera departement. Det föreligger också förslag från riksantikvarieämbetet om omorganisation av ämbetsverket, vilket bl.a. innebär inrättande av en särskild enhet för kulturmiljöfrågor. Det finns ett stort behov av att dessa allt viktigare frågor får en stark markering. Tyvärr nämns inte behovet av ökade resurser i sammanhanget. Det är i stället åttonde året i följd som riksantikvarieämbetet måste tillämpa det s.k. huvudalternativet i budgetarbetet. På senare år har det tydligen varit svårt att hitta lämpliga sparobjekt. Besparingarna har gått ut över så viktiga områden som bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och fornminnesinventering. Den statliga delen av kultursektorn är glädjande nog undantagen från besparingar. Men tyvärr gäller inte detta skydd den här delen av kulturen, som i synnerhet avser vården av vårt kulturarv. Folkpartiets och centerns företrädare i kulturutskottet kan inte acceptera en fortsatt urholkning av anslagen till kulturminnesvården och motsätter sig därför besparingen i budgetpropositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det skall ju helst vara korta debatter i kammaren så här års, särskilt som det kan få en positiv inverkan på vårt liv efter pingst. I det läget blir det i allmänhet tid bara för sådant som skiljer oss åt. Inte underligt sedan att det är vanligt att människor tror att politiker bara grälar. Det finns emellertid i politiken exempel på frågor som är nog så viktiga men där enighet råder. Av tidsskäl förbigås dessa frågor ofta med tystnad. Jag väljer nu, herr talman, att ägna min taletid åt det som är viktigt i det här betänkandet, oavsett om vi på dessa punkter är oeniga eller ej. Reservationerna vill jag först, med hänvisning till vad som sägs i betänkandet, yrka avslag på, samtidigt som jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. I betänkandet behandlas bl.a. regeringens förslag med anledning av arkeologiutredningens betänkande. Rent materiellt innebär detta höjning av vissa anslag, t.ex. De riktlinjer som vi förväntar oss att riksdagen skall godkänna innebär bl.a. att det även framgent skall vara ett allmänintresse att fornlämningar får förbli orörda av exploateringar. När en fornlämning ändock tas bort, skall all kunskap tas till vara. Forminneslagens regler om kostnadsansvar är väl ägnade att främja en rimlig avvägning mellan intressena att bevara och ta bort, vilket innebär att inga ändringar bör företas när det gäller kostnadsansvaret. Det finns dock tillfällen då nuvarande avvägning inte fungerar särskilt väl— främst i samband med exploatering av äldre stadskärnor. Det var därför förslaget om tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader vid bostadsbyggande kom till. Det beslutade vi i riksdagen förra veckan med stor majoritet i enlighet med bostadsutskottets förslag. Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har stor betydelse för att kommunernas och arbetsföretagens planering skall kunna ske utifrån goda kunskaper om var fornlämningarna finns. Ibland måste omfattande exploateringar föregås av fördjupade prospekteringar. Enligt arkeologiutredningen bör riksantikvarieämbetet få förstärkta resurser för att bära kostnaderna för vissa sådana prospekteringar. Detta ingår som en del av motiven för att höja anslaget till riksantikvarieämbetet. Vi skall dock samtidigt komma ihåg att dessa regler ingår i översynen av fornminneslagen. Det pågår således en översyn av kulturminnesvårdens speciallagstiftning så vi får, som Håkan Stjernlöf mycket riktigt sade, anledning att återkomma till denna fråga. I budgetpropositionens bilaga 10, som ligger till grund för detta betänkande, betonas betydelsen av de kulturkvaliteter som finns i en rik mångfasetterad bebyggelsemiljö och i ett rikt kulturlandskap. Vården av allt detta ses som ett omistligt inslag i vår allmänna miljöpolitik. Nu har ett arbete inletts i regeringskansliet med avsikt att studera möjligheterna att nå längre i fråga om tillvaratagande av kulturmiljökvaliteterna, genom att bredda insatserna och genom s.k. samordningsinsatser över sektorsgränserna. Behovet av samordning över sektorsgränserna är något som kulturutskottet lyft fram vid ett flertal tillfällen — senast då budgetpropositionen behandlades för ett år sedan. I regeringens översynsarbete ingår planerna på en ny kulturminneslag. Det visar att regeringen strävar efter att förnya arbetet inom kulturminnesvården. Vi har i utskottet påpekat behovet av samordning över sektorsgränserna. Det finns en sak till som vi tidigare har framfört som ett starkt önskemål och som vi i år valt att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna — = Prot. 1986/87:130 nämligen behovet av ökade ordinarie anslag till riksantikvarieämbetet för 25 maj 1987 vård av fornlämningar och kulturlandskap. Problemen på detta område har accentuerats i samband med neddragning av antalet beredskapsarbeten. Motionärerna har funnit det naturligt att medel skulle kunna föras över från AMS till, i detta fall, riksantikvarieämbetet. I utskottets betänkande föreslås att riksdagen skall besluta att det får ankomma på regeringen att ta ställning till hur behovet av ökade resurser för riksantikvarieämbetet skall täckas. Detta är inte någon ny fråga. Den har tvärtom behandlats en gång om året under de senaste åren, både av arbetsmarknadsutskottet och av kulturutskottet. Så har varit fallet även i år. I sitt redan behandlade betänkande lyfte arbetsmarknadsutskottet först fram de fördelar arbeten inom naturoch kulturminnesvården ger vid insatser av sysselsättningsskapande åtgärder och förutsätter att de kommer att spela en sådan viktig roll även i framtiden. Utskottet pekade sedan på de problem fluktuationerna i beredskapsarbetenas omfattning innebär för naturoch kulturminnesvården. Utskottet konstaterade vidare att det är angeläget att försöka göra naturoch kulturminnesvården mindre beroende än hittills av insatser genom beredskapsarbeten. Kulturutskottet instämde förra året till fullo i vad arbetsmarknadsutskottet hade att säga. Även i år delar vi dess uppfattning. Det för oss fram till ståndpunkten att det nu är oundgängligen nödvändigt att riksantikvarieämbetet tillförs ökade ordinarie resurser för vård av fornlämningar och kulturlandskap. Slutligen vill jag bara tillägga att här som på andra områden är det givetvis angeläget med effektivitet och rationalitet, så att önskat utbyte kan uppnås till så låg kostnad som möjligt. Därför är det viktigt med en utveckling av undersökningsmetoderna — det arbetet har redan inletts av riksantikvarieämbetet och får nu utökade resurser.

Herr talman! En av hörnstenarna i vårt statsskick är att den dömande makten skall utövas av skickliga, självständiga och oberoende domare. Domarkåren är rättsstatens sista utpost och är av alldeles särskild betydelse då den enskilde i en tvist eller annan rättslig angelägenhet står ensam gentemot staten, kollektivet eller andra i styrka helt överlägsna krafter. En central uppgift för domarkåren är att fullgöra den rättsliga kontroll av regering och riksdag som regeringsformen påbjuder genom stadgandet i 11 173 kap. 14 8. Den norske professorn Eivind Smith, som ägnat ämnet stor uppmärksamhet i den för två år sedan utgivna skriften Rättssäkerhet och demokrati, kommer närmast till slutsatsen att mycket beror av domarens egen inställning till att utöva lagprövning, en ståndpunkt som för övrigt nyligen fått sin bekräftelse av en av våra högsta domare . Påpekandet gör mig bedrövad å rättssamhällets vägnar, därför att vakthållningen av den enskildes rättigheter tydligen inte är lika starkt inbyggd i hjärtat hos varje domare. Kvaliteten på domarkåren beror i långa loppet självfallet på yrkets attraktivitet. Det gäller för domstolarna att locka till sig de mest kompetenta juristerna och att därefter behålla dem. I sista hand måste det vara en angelägenhet för riksdagen att värna om domarkårens kvalitet. Gällande ordning, enligt vilken det överlämnas åt arbetsmarknadens parter att bestämma anställningsvillkoren för domarna, är för den skull tvivelaktig. Det är icke dessa organisationers ensak att genom lönesättning och liknande påverka kvaliteten hos våra domare. Att kraftåtgärder är av nöden här för att hindra den pågående åderlåtningen av domarkåren framgår bl.a. av den moderata reservationen i betänkandet och av en interpellationsdebatt i höstas. Det understryks också av en dramatisk ledare i Svenska Dagbladet av den 18 maj, alltså från förra måndagen. De enskilda domarna måste vidare, herr talman, vara garanterade integritet och oavsättlighet. Prövningen av frågan, huruvida enskild domare på grund av brott förverkat sin rätt att vara domare, måste således tillkomma allmän domstol eller sålunda i sista hand högsta domstolen. I ett sådant här för vår rättsordning fundamentalt ämne borde det icke finnas utrymme för korporativism. Inte desto mindre är det så, att det anförtrotts åt en korporativistiskt sammansatt särskild domstol att pröva denna fråga. Detta blev en konsekvens av 1975 års ämbetsansvarsreform, till grund för vilken ytterst ligger den närmast besynnerliga tanken att, om en tjänsteman vid sin myndighetsutövning kränker en enskild persons intressen eller på annat sätt tillfogar denne skada, detta är att betrakta som en arbetsrättslig angelägenhet uteslutande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det bör i stället självfallet vara de enskilda medborgarna som är att anse som förfördelade. Deni 11 kap. 5 § regeringsformen intagna skyddsbestämmelsen till förmån för domarna måste — det är slutsatsen — innefatta den ordningen att domare icke kan skiljas från sin domartjänst annorledes än av allmän domstol. Det är faktiskt ägnat att förvåna att riksdagen en gång kunnat intaga den ståndpunkten att en domstol med från arbetsmarknaden hämtade intresseledamöter, där yrkesdomarna dessutom förordnas för en period av tre år i sänder, skulle ha kompetens att pröva en sådan avgörande fråga. Till saken hör att det kan ifrågasättas om en så sammansatt domstol verkligen uppfyller kraven i Europakonventionen på ”opartisk domstol”. Europakommissionen har nämligen för inte så länge sedan beslutat att till prövning i sak upptaga frågan, om hyresnämnden och bostadsdomstolen uppfyller just kravet på opartiskhet; ärendets beteckning är MR 37/1985. Utskottsmajoriteten har för sin del uttalat att man har svårt att se på vad sätt domarnas självständighet hotas av att arbetsdomstolen är slutinstans. Som stöd härför anges att statens ansvarsnämnd, som är första instans, har kvalificerad sammansättning och att nämnden endast i ett fall beslutat om att — Prot. 1986/87:130 avskeda en domare. 25 maj 1987 Skälen må vara hur riktiga som helst. Som suppleant i nämnden instämmer jag gärna i utskottets positiva värdering av denna. Men själva ståndpunkten träffar inte rätt. Att högsta domstolen — med på livstid utnämnda yrkesdomare — är bättre lämpad att pröva frågan om domares rättsskydd än arbetsdomstolen med sin på tolkningen av kollektivavtal inriktade kompetens är för mig helt uppenbart. Som framhålls i reservationen avses dessutom med begreppet domstol såväl i 1809 års regeringsform som vid antagandet av vår nuvarande grundlag endast allmän domstol. Och det skulle onekligen vara rätt pikant, om en domstol av arbetsdomstolens typ inte skulle anses uppfylla ens den minimistandard i förhållande till den enskildes rättsskydd som Europakonventionen uppställer för sina medlemsländer. Att domarna — även de högsta — utses på rent objektiva grunder är till sist också ett oeftergivligt krav. Det måste vara angeläget att det skapas yttre garantier som utesluter varje form av misstanke om att regeringen begagnar sin utnämningsmakt på ett sätt som är oförenligt härmed. Civilkurage kan uppfattas som uttryck för bristande lojalitet. I reservationen framförs den naturliga uppfattningen att de av mig berörda frågorna om domarnas ställning i vårt rättssamhälle bör uppmärksammas i de pågående utredningarna om domarbanans utformning och om reglerna för rättegången i arbetstvister. Det pågår i regeringskansliet härutöver en översyn av tjänstefelsansvaret med anledning av att riksdagen glädjande nog numera kommit till insikt om det olyckliga i 1975 års reform. Även här hör de väckta frågorna hemma. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den moderata reservationen som går ut på att regeringen skall ges till känna vad jag nu har framfört här i kammaren.

Herr talman!

Det handlar om de statsanställdas möjligheter att överklaga beslut om tjänstetillsättningar, förmåner, ledigheter, m.m. Förr var rätten att överklaga eller besvära sig — som det då hette — till högre myndighet eller till regeringen den enda väg som stod de statsanställda till buds. När de på 1960-talet fick rätt att teckna kollektivavtal om sina anställningsvillkor fick de samtidigt möjlighet att få tvister med arbetsgivaren prövade av arbetsdomstolen. Härigenom uppstod systemet att man i vissa fall skulle vända sig till arbetsdomstolen om man var missnöjd med vad arbetsgivaren hade beslutat i ett personalärende. I andra fall skulle man använda den traditionella besvärsvägen. Det gjorde att man redan från början behövde regler som 175 avgör när man skall gå den ena eller andra vägen. Det regelsystem som byggts upp för att styra vägvalet blev både krångligt och svåröverskådligt, och det har vållat onödiga besvärligheter. Mot den bakgrunden anser utskottet att det är mycket tillfredsställande att civilministern med den föreliggande propositionen har lagt fram förslag som syftar till avsevärda förenklingar. Det innebär, som utskottet uttrycker det, att man röjer upp ett ovanligt snårigt rättsområde. Jag yrkar med det sagda bifall till utskottets hemställan på denna punkt, innebärande att riksdagen bör anta de lagförslag som är fogade till propositionen. Vad sedan gäller frågan om domare, som har tagits upp i fyra motioner och i moderaternas reservation till betänkandet, vill jag säga följande. Ingen bestrider att det är viktigt att vi har domstolar och till dem knutna domare som kan döma självständigt under lagen. Denna självständighet garanteras av olika bestämmelser i regeringsformen, dvs. i själva grundlagen, och den är en självklarhet med den rättsuppfattning som vi har i vårt land. Vad utskottet emellertid har svårt att se är hur denna självständighet kan hotas på det sätt som motionärerna och reservanterna gör gällande. För det första förefaller motionärernas och Allan Ekströms kritik ganska senkommen. Den kritiserade ordningen har faktiskt varit gällande i tio år. Reservanterna kan inte heller hänvisa till några avgöranden i arbetsdomstolen som skulle ge täckning för deras farhågor om partisk behandling av domare i arbetsdomstolen. Under den ganska långa tid som gått har det inte förrän i år — och efter det att motionerna väcktes — kommit upp ett mål i arbetsdomstolen med begäran om att en domare skall entledigas. För det andra är det så att ärenden om entledigande och om disciplinära åtgärder beträffande domare i första instans avgörs av en särskild nämnd, statens ansvarsnämnd, som har den kvalificerade sammansättning som beskrivs i betänkandet. Nämndens beslut kan överklagas till domstol. Om domaren inte är fackligt organiserad går målet till en tingsrätt. Detsamma gäller om domaren är fackligt organiserad men inte får eller inte vill ha biträde av sin organisation. Även i dessa fall kommer målet att tas om hand av en tingsrätt, dvs. av en allmän domstol, vilket ju är vad reservanterna vill. Först om domaren vill få sin sak prövad en tredje gång blir det aktuellt med en prövning i arbetsdomstolen. Likaså kommer målet direkt till arbetsdomstolen från ansvarsnämnden om domaren är organiserad och får stöd av sitt fackförbund. Vad som händer i båda fallen är att målet kommer att handläggas av den rättsinstans som har större erfarenhet än någon annan här i landet av att ta itu med uppsägningar och avskedanden liksom av disciplinära åtgärder. Herr talman!